Fru talman! Trots att den här raden av interpellationer kommit en smula i bakvattnet av den långa debatten vi haft i dag, kanske det kan vara tillåtet att föra ett litet resonemang om den av mig resta frågan, särskilt som finansministern fram till svaret nyss till herr Magnusson i Borås suttit stillsamt tyst i sin bänk. Ett tag var jag benägen, fru talman, att återkalla min interpellation. Det var under intryck av händelserna den 18 mars, då utrikesnämnden sammanträdde och Sverige i viss mån ändrade attityd i EEC-frågan genom att frångå en viktig del av sin s.k. öppna ansökan i och med förklaringen att medlemskap i EEC inte är ett realistiskt alternativ för Sveriges del. Partiernas syn på den förklaringen, som åter vill markera vår strikt neutrala hållning i utrikespolitiken, har redovisats och kommer väl att mera i detalj klargöras i morgondagens utrikespolitiska debatt. Neutralitetsviljans bredd och orubblighet kommer då säkert att på olika sätt slås fast. Men det finns ju andra anslutningsformer. Jag ser i finansministerns svar på min interpellation ett värdefullt belägg för regeringens önskan att genom den utsedda beredningsgruppen och kanske på andra sätt fortsätta överläggningarna i Bryssel. Om vi inte vill riskera att hamna i den rena isoleringen här uppe i norra Europa, så är det angeläget att den önskan vi har om en anslutning till EEC på lämpligt sätt bekräftas. Det behövs, tror jag, för att skapa klarhet utåt förnyade, positiva uttryck för ett klart förhandlingsintresse från vår sida om alternativa anslutningsformer, som naturligtvis också måste vara otvetydigt förenliga med vår neutralitet. Jag utgår alltså, som också finansministern tycks göra, från att Brysselsamtalen med kommissionen kan komma att fortsätta, även om förutsättningarna nu är andra än då interpellationen framställdes. Samtidigt som jag tackar finansministern för det positiva svaret på interpellationen medger jag att det här rör sig om en fråga som i förhållande till de stora EEC-problemen kan te sig en smula marginell. Men den bedöms nog av ganska stora och socialt medvetna grupper, som därtill har intresse för EEC-frågorna, vara av rätt stor vikt. Det är glädjande att regeringen tycks vara inställd på att ”hävda” ett vidmakthållande av principerna för vår alkoholoch nykterhetspolitik i de kommande diskussionerna med EEC. Med uttrycket ”alkoholoch nykterhetspolitik” avses såvitt jag förstår något mera än den försäljningspolitik som jag närmast hade i tankarna, då jag skrev min interpellation. Denna vidgning av problematiken är bara tacknämlig. Jag hoppas att regeringens medvetenhet om betydelsen av de alkoholoch nykterhetspolitiska grundprinciperna får tolkas så, att det också är dess uppfattning att dessa principer såsom ett minimum för våra alkoholoch nykterhetspolitiska ambitioner inte får uppgivas vid de fortsatta överläggningarna i Bryssel. Jag tänker främst på vad som lagtekniskt kallas rusdrycker, som ju i vårt land inte får säljas fritt utan endast genom organ tillhörande statsmonopolet. Även om många menar att våra alkoholpolitiska åtgärder är klart otillräckliga — bl.a. och just nu särskilt på maltdrycksområdet — har dessa i jämförelse med många EEC-länder lett till strängare lagbestämmelser rörande alkoholförsäljningen och åtgärder i övrigt för att bekämpa alkoholmissbruk än på flera andra håll i Europa. Det är numera tal om tullunion eller handelsavtal, om man får hålla sig till vad herr Arne Geijer, utrikesutskottets ordförande, sade i lördags. Även om det hade gällt medlemskap eller associering och Romfördraget alltså mera specifikt hade kommit in i bilden, skulle såvitt jag kan förstå — efter samråd med en del experter på EEC-frågor — vår monopoliserade alkoholförsäljning inte behöva brytas upp vid en anslutning till EEC. Inte heller skulle hinder föreligga för lagliga inskränkningar i eller stopp för alkoholreklamen, som för närvarande hör till de aktuella spörsmålen inom alkoholpolitiken. T.o.m. i EEC-landet Frankrike lär det för närvarande finnas viss lagstiftad begränsning av alkoholreklamen. I fråga om alkoholbeskattningen har enligt uppgift de allmänna ekonomiska harmoniseringssträvandena inom EEC hittills gällt formerna för beskattningen, medan frågan om skattebelastningens storlek har lämnats utanför. Det torde alltså ha funnits möjligheter att hävda våra strävanden på det alkoholpolitiska området, även om fullt medlemskap hade kommit i fråga. Vid fortsatta överläggningar och senare förhandlingar med EEC — om nu kontakterna som vi får hoppas inte avbryts — blir det väl som annars vid förhandlingar att man ger bud och motbud. Flera EEC-länder har säkerligen ett starkt vinstintresse av att öka sin försäljning av alkoholdrycker och av att exportera sådana. Tillkomsten av en EEC:s vinmarknad tyder på detta intresse och på stormarknadssträvanden även i fråga om dessa drycker. Det är tillfredsställande, om möjligheterna att hävda en alkoholpolitik efter våra egna linjer kommer att utnyttjas. Jag framställde min interpellation för att få till stånd viss offentlig uppmärksamhet kring denna problematik och framkalla ett uttalande av regeringen av ungefär den typ som nu föreligger. Enligt bestämda uppgifter fäste den norska regeringen sådan vikt vid hithörande ting, att Norges ansökan till EEC försetts med en PM om vissa förbehåll avseende alkoholpolitiken som bilaga till denna ansökan. Har jag rätt i min förmodan att vi kan utgå från att den svenska beredningsgruppen också fått klara besked om regeringens syn på alkoholpolitiken vid en anslutning i en eller annan form till EEC?
Fru talman! När jag lyssnade på interpellanten hade jag en känsla av att han i sitt inlägg, i varje fall inledningsvis, gav sig ut på alltför vida vatten. Den omständigheten att vi har kommit till den uppfattningen att en anslutning till EEC i dag inte är någon realitet bygger på vår uppfattning om hur en sådan anslutning är förenlig med neutralitetspolitiken. Men vi har sagt att på alla andra områden är vi beredda att diskutera. Nu har ju alkoholpolitiken ingenting med neutralitetspolitiken att göra, och följaktligen kommer den att bli föremål för en diskussion. Men regeringen är helt medveten om att det europeiska mönstret för alkoholkonsumtion, alkoholförsäljning och vad det nu kan vara inte passar i vårt land. Det är det som jag har velat säga i mitt korta svar, alltså att vi kommer att hävda möjligheterna att få ha vår av andra skäl betingade ordning för alkoholkonsumtion och försäljning.
Fru talman! Jag ber att få tacka finansministern för detta kompletterande svar, eftersom man nog kan tolka interpellationssvaret litet olika. Där talas det nämligen endast om att regeringen är medveten om betydelsen av alkoholpolitiken. Nu sade finansministern uttryckligen att regeringen vill hävda den ordning vi i dag har i vårt land på detta område. Detta tycker jag är något klarare besked än det som ges i själva svaret. Jag ber att få tacka för den kompletteringen.

Fru talman! Herr Karl Bengtsson i Varberg har frågat, om jag vill medverka till att bestämmelserna om prisnedsatta läkemedel kompletteras så, att prisnedsättningen för läkemedel som ordinerats vid olika tidpunkter i vissa fall beräknas som om recepten utskrivits samtidigt. De nuvarande reglerna för prisnedsättning på läkemedel har tillämpats sedan den 1 januari 1968. Rabatten beräknas på den sammanlagda kostnaden för samtidigt förskrivna läkemedel som inköps vid ett expeditionstillfälle. Rabatten utgör 50 procent över ett karensbelopp på S kronor. Den del av kostnaden som överstiger 25 kronor rabatteras dock helt. Reglerna innebär att ingen behöver betala mer än 15 kronor vid ett inköp av medicin på recept som utfärdats samtidigt. Är det avsett att förskrivningen skall expedieras mer än en gång — s.k. itererade recept — beräknas dock prisnedsättningen på varje avsett expeditionstillfälle. Detta sker således även om medicinen på ett sådant recept skulle tas ut på en gång. De av herr Bengtsson åberopade fallen torde avse patienter som antingen inte alls tagit ut medicin på gamla recept eller också har kvar ett eller flera uttag på ett s.k. itererat recept. Jag vill erinra om att läkemedelsförmånerna måste bygga på att läkarnas ordinationer förestavas av medicinska skäl. Detta synes utesluta att utskrivning av nya recept eller omskrivning av gamla recept på redan tidigare förskrivna läkemedel sker för att t.ex. sätta ur spel de nyss nämnda reglerna om beräkning av rabatten för medicin på s.k. itererade recept. Dessa regler har bl.a. tillkommit för att motverka en överförbrukning av läkemedel. Om de sätts ur spel skulle det dessutom kunna betydligt öka kostnaderna för läkemedelsförmånerna. Jag är inte beredd att överväga en ändring av bestämmelserna i den riktning herr Bengtsson antytt.

Fru talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret, men det finns ingen som helst möjlighet för mig att vara nöjd med det svar jag har fått. Socialministern är inte beredd att ens överväga en ändring i den riktning jag nu antytt. Vad är det då jag har pekat på som är så omöjligt? Jo, vissa små förändringar med anledning av den erfarenhet man fått av den s.k. 15-kronorsreformen. Jag skall i korthet redogöra för detta, som framgår av min interpellation. Den mycket positiva läkemedelsreform som genomfördes den 1 november 1968 innebär att läkemedelskostnaderna för patient vid ett och samma tillfälle inte överstiger 15 kronor. Förutsättningen för detta är att recepten gäller för samma patient, är utskrivna av samma läkare och har samma utskrivningsdatum. Detta krav på samma utskrivningsdatum innebär att då läkaren vid patientens återbesök ändrar eller kompletterar mediciner — då alltså nya recept skrivs ut till samma patient — får patienten på nytt betala 15 kronor. Så blir väl oftast fallet och kan upprepas många gånger då det gäller långvarigt sjuka. Då en patient numera får ett nytt recept utskrivet ombeds läkaren allt oftare att skriva om samtliga recept, så att datum på alla blir detsamma. Formellt kan detta vägras, men oftast uppfylls önskemålet. Läkare sysselsätts alltså ideligen med att skriva om ännu giltiga recept bara för att datum på dem skall vara ett och detsamma. Mycken värdefull tid går härigenom förlorad för läkarna. Av rättviseskäl och oberoende av en läkares tid eller godtycke bör denna förmån på ett likartat sätt komma patienterna till del. Jag har frågat statsrådet, om han ville medverka till att bestämmelserna beträffande den s.k. 1S-kronorsregeln kompletteras så, att nu angivna olägenheter för patienter och läkare undanröjes. Det ville alltså socialministern inte ens överväga. Jag har ett brev från en läkare som skriver följande angående denna fråga: ”Man ändrar mediciner och man skriver ut nya recept på mediciner som tagit slut. Ett recept gäller ju bara ett år. Men är det då olika datum på recepten får patienten betala upp till 15 kronor för varje speciellt daterat recept. Exempelvis: En blodtrycksmedicin utskriven den 24.1. kostar 15 kronor.

Det är ganska klart att det går till på det sättet. För astmabesvär skrevs den 7 juli ut en annan medicin till samma patient. Det kostade också 15 kronor. Den patienten får alltså betala 45 kronor för sina mediciner, och han kan betraktas som långvarigt sjuk. Om läkaren i stället vid besöket den 7 juli skrivit om recepten på alla sorterna, skulle patienten få allt för 15 kronor. Enklast vore då att stryka över det gamla datumet på de äldre recepten och i stället sätta den 7 juli. Men det går inte, vilket sammanhänger med apotekens redovisningssystem. Läkaren får alltså skriva om hela receptet, vilket kan ta ganska mycken tid. Finns det många sådana fall varje dag, går mycken tid förlorad för läkaren just av detta skäl. Man tycker, skriver han vidare, att man kan använda den bråda mottagningstiden till annat än att sitta och skriva om fortfarande giltiga recept för att patienten skall få handla förmånligt, vilket han tycker han är klart berättigad till. Men jag tycker inte att det tillkommer mig att bedöma om patienten skall ha en social förmån eller inte. Det blir vid bedömandet helt hipp som happ och utan större rättvisa. För jag skriver om recepten gladeligen, om jag har tid eller är på det humöret eller patienten verkar ha det dåligt ställt. Men det är en belastning och en irriterande arbetsuppgift om det motsatta råder. Ofta tar jag själv initiativet till att skriva om hela recepthögen, och jag vägrar inte en patient som begär det. Jag vet inte hur andra läkare gör, men det finns förstås sådana som skriver om och sådana som inte skriver om recept. Patienter som går till den ene åtnjuter förmåner som ett annat patientklientel inte får. Ärendet måste måhända drivas därhän att det blir en ändring i receptkungörelsen med åtföljande bilagor. Vad skulle bli följden av ett positivt beslut? Jo, det flyter in ett mindre antal 1S5-kronor till apoteken, och riksförsäkringsverket får ökade kostnader, för det är ju detta som står för läkemedelsrabatten. Men det tycker jag är riktigt, säger denne läkare. Har man nu en gång beslutat om en social förmån, bör den göras rättvis åt alla och utan läkarens känslomässiga bedömande. Och så avlastas vi läkare ett som vi betraktar det onödigt kontorsarbete. Ja, nog har våra läkare viktigare saker att syssla med. Sjukvårdsköerna är långa och väntetiden är många gånger lång. Det förefaller rimligt att om det behövs en liten korrigering av en eljest så utmärkt reform som läkemedelsreformen utgör, borde detta kunna ske. Åtminstone borde man försöka. De förändringar som behövs verkar ju inte innebära några oöverstigliga hinder. Man bör väl försöka hjälpa långvarigt och kroniskt sjuka, när det nu är så som läkarna säger att det bara skulle behövas en ändring i exempelvis receptkungörelsen för dessa kategorier. Men det framgår att patienter blir olika behandlade, beroende på vilken läkare de träffar eller på vilket humör berörda läkare kan råka vara eller om de av ett pressat arbetsläge finner sig vara förhindrade att skriva om de tidigare recepten. Jag hoppas därför att herr socialministern, som jag har mycket stor respekt för och beundrar i många avseenden, även i detta stycke ville bemöda sig om att fundera på saken.

Fru talman! Jag har en känsla av att herr Bengtsson i Varberg underskattar de verkningar i olika avseenden som hans förslag till ändring skulle innebära. Han karakteriserade dem som relativt små detaljer. Jag ser det inte så, och jag vill erinra om att syftet med de nuvarande rabattreglerna främst är att ge skydd åt dem som tvingas till framför allt dyrbara inköp av medicin. Reglerna innebär ju — jag upprepar det — att ingen behöver betala mer än 15 kronor vid varje inköp av medicin på recept. Även konstruktionen av det s.k. karensbeloppet har samma syfte. Endast ett karensbelopp beräknas nu vid samtidigt uttag av medicin, medan tidigare, enligt det gamla systemet, karensbeloppet beräknades på varje läkemedelspost. Det är enligt min mening viktigt att läkemedelsrabatten inte konstrueras så att den underlättar en överförbrukning av läkemedel. Reglerna om beräkningen av rabatten när man tar ut medicin flera gånger på samma recept har ju utformats med hänsyn till detta. Det här syftet skulle motverkas om man ändrade reglerna enligt herr Bengtssons önskemål, som för övrigt skulle komma att föra med sig avsevärda kostnadsökningar för försäkringen. Jag vill upprepa vad jag många gånger har haft anledning framhålla i debatter i bl.a. riksdagen, nämligen att sjukförsäkringens läkemedelsförmåner måste bygga på att läkarnas ordinationer helt förestavas av medicinska skäl och inga andra skäl. Det är väsentlig att detta slås fast.
Fru talman! Det är alldeles uppenbart att det råder mycken oklarhet på det här området. Det torde framgå av vad jag tidigare har anfört. Det är inte bra, och vi anser väl alla — och jag hoppas också socialministern — att vi särskilt borde försöka lägga saker och ting till rätta för dem som har det värst, även om det skulle komma att medföra ytterligare kostnader. Detta inser också de allra flesta läkare, som får ta av sin dyrbara tid för att skriva om dessa recept. Det kan också ske mycket godtyckligt, som jag framhöll, och detta är naturligtvis fel. En annan detalj, som också delvis torde försvåra läkesmedelsförskrivningen — det sägs i varje fall av läkare — är att apoteken numera behåller recepten, vilket medför att en del patienter uppger sig ha svårt vid byte av läkare att redogöra för vilken medicinering de står under. Den nya läkemedelsreformen, som genomfördes den 1 november 1968 och sem var mycket positiv — det har sagts att den innebär att läkemedlen kostar 15 kronor — har lett till att många patienter önskar få större förpackningar och flera olika preparat utskrivna samtidigt för att därigenom kunna utnyttja reformen i största möjliga utsträckning. Docent Mårtens skriver i Svensk Läkartidning att det inte är helt ovanligt att patienterna anser att det tillhör samhällets service att förse medborgarna med medicin och då speciellt för långtidssjuka.

Det står vidare om patienter under långtidsbehandling och med en väl inställd terapi, att det vid exempelvis högt blodtryck är vanligt med kombinationsterapi. Om man bedömer att prognosen är så pass god att patienten lever det närmaste året finns det all anledning att vid ett och samma tillfälle skriva ut läkemedel för ett kvartals eller ett halvt års förbrukning. Detta kan innebära förskrivning av stora förpackningar av ett eller ett par läkemedel samt något mindre förpackningar av läkemedel som enbart tas en gång per dag. Praktiskt är att tillse att de olika medlen räcker ungefär lika lång tid, så att läkemedelsförrådet kan förnyas samtidigt. Detta — säger han — är ett exempel på en från medicinsk synpunkt fullt motiverad läkemedelsförskrivning för en längre period, som kommer att leda till ökade läkemedelskostnader för staten. Werkö har sett detta typfall som ett exempel på att man från statens sida funnit denna väg enklare att beträda för att sänka läkemedelskostnaderna för kroniskt sjuka. Såsom framgår av vad jag anfört råder stor oklarhet på detta område. Jag vill än en gång uttala att jag fortfarande hoppas att socialministern med anledning av vunna erfarenheter vill komplettera gällande femtonkronorsregel, så att de nuvarande olägenheterna avlägsnas.
Fru talman! Jag vill gärna säga till herr Karl Bengtsson i Varberg att jag under senare år vid flera tillfällen har fått den omvända frågan, nämligen huruvida inte bestämmelserna är för liberala och därför kan medföra en överförbrukning av läkemedel. Jag har vid sådana tillfällen haft anledning att betona att det ligger ett stort ansvar på läkarna då det gäller förskrivning av läkemedel. Jag har också vid sådana tillfällen — jag vill gärna understryka det — haft anledning att starkt betona läkemedelsreformens stora sociala betydelse, vilken också herr Bengtsson har framhållit i dag. Den ger nämligen ett effektivt skydd beträffande kostnadssidan — särskilt för många människor som måste använda medicin under längre perioder. Jag skall inte ta upp kostnadssidan närmare, men jag vill gärna erinra om att kostnaderna för de rabatterade läkemedlen låg på cirka 400 miljoner kronor när reformen genomfördes 1968. Vi har sedan haft en stegring med cirka 50 miljoner kronor per år. Såsom jag framhållit har de regler som herr Bengtsson i Varberg nu vill ändra bl.a. tillkommit för att motverka en överförbrukning av läkemedel. Jag tror att det är viktigt att man inte tappar bort den aspekten när man nu diskuterar dessa frågor. Herr Bengtsson i Varberg nämnde de stora förpackningarna. Jag skall inte gå in på detta. Jag har i tidigare debatter om dessa frågor sagt att läkarna självfallet kommer in i bilden här eftersom enbart en medicinsk bedömning får bestämma förpackningens storlek.

Fru talman! Fru Theorin har i en interpellation den 3 mars frågat mig om regeringen anser att med den utveckling som händelserna tagit de senaste dagarna i Pakistan en export av krigsmateriel till detta land står i överensstämmelse med principerna för vapenexport. De principer som regeringen följer vid prövning av frågan om utförsel av krigsmateriel har redovisats i statsministerns svar den 25 april 1956 på interpellation i första kammaren. Vid tidpunkten för beviljandet av utförsellicens för fyra flygplan SAAB-105 förelåg — trots vissa oroande händelser i Pakistan — inga sådana underrättelser att utförsel kunde vägras utifrån dessa principer. Tvärtom hade utvecklingen i riktning mot införande av konstitutionellt styre i Pakistan fortgått planenligt. Presidenten hade, efter det att val hållits under helt ordnade former, sammankallat den konstituerade nationalförsamlingen till den 3 mars. Församlingens första uppgift skulle vara att utarbeta en ny författning för Pakistan. Redan några dagar efter det utförseltillstånd meddelats erhöll emellertid regeringen sådana rapporter om läget i mottagarlandet att de skulle ha medfört ett avslag på den gjorda framställningen om de förelegat vid en av principerna för vapenexport tidpunkten för beslutet. Regeringen beslöt då att omedelbart ompröva den utfärdade licensen. Konseljbeslut fattades den 5 mars 1971 om att licensen tills vidare icke får utnyttjas.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet Feldt för svaret på min interpellation från den 2 mars. Den oro jag kände för utvecklingen i Pakistan delades vad jag förstår av regeringen, som kort efter det interpellation väckts — i realiteten bara några timmar — meddelade, att man återtagit beslutet om beviljande av utförsellicens för de fyra SAAB-planen. Situationen i ett land med latenta oroshärdar kan självfallet snabbt förändras från dag till dag. I andra länder kan, som utrikesministern påpekat i ett tal, det råda ett förrädiskt lugn, som bara beror på att regimen är effektiv och att det egentligen bara är fråga om ett instabilt modus vivendi. Vi riskerar därför alltid att bryta mot principen om förbud mot export till oroliga områden. Händelserna i Pakistan nu senast påvisar riktigheten i utrikesministerns påpekande. Jag är självfallet glad åt regeringens beslut om återtagande av utförsellicens för de fyra planen. Beträffande de principer som gäller för utförsel av krigsmateriel åberopar statsrådet Feldt statsministerns interpellationssvar från den 25 april 1956. I det interpellationssvaret sägs bl.a. ”I stället har svenska regeringen i allmänhet tillämpat principen att över huvud vägra licenser till stater, som för tillfället är invecklade i akuta internationella konflikter eller i vilka inbördeskrig är rådande eller där det internationella eller interna läget är så hotande, att fara för oroligheter eller krig föreligger”. Den aktuella händelsen med snabbt förändrade förhållanden i mottagarlandet påvisar enligt mitt förmenande det självklara i att regeringen måste se mer restriktivt på licensgivningen i fortsättningen för att undvika utrikespolitiskt känsliga situationer. Självfallet är det ytterst angeläget att än mer ingående få säkra informationer om mottagarlandets politiska läge och stabilitet. Enligt min mening måste — under förutsättning att Sverige bibehåller viss krigsmaterielexport — det även i fortsättningen ankomma på regeringen som sista politiskt ansvariga instans att utifrån de principer som gäller ta ställning till om licenser skall medges eller ej. De motiv som anförs för krigsmaterielexport brukar vara att Sverige behöver ha överkapacitet i försvarsindustrin och en betydande tillverkning för export. Det vore självfallet av intresse att förutsättningslöst få belyst vilka alternativa handlingsvägar vid sidan om egen export som finns för att vinna de långa seriernas ekonomi, kostnadstäckning för utvecklingsarbete eller tillgång till utländska teknologiska landvinningar. Detta har, såvitt jag vet, inte gjorts. Handeln med vapen sker också huvudsakligen med den ena sidan av de två stora försvarsallianserna — detta kanske av lättförståeliga skäl. Ett annat argument för vapenexport är att om Sverige inte är berett att sälja vapen kan vi inte heller räkna med att få köpa av andra. Detta är ett tämligen obevisat påstående. Vapenköpande länder i en situation som motsvarar Sveriges är t.ex. Finland, Österrike och Schweiz. De har inte vapenexport av Sveriges typ och omfattning men får trots detta köpa vapen på världsmarknaden. Ibland har också i debatten skymtat synpunkter att handelspolitiska skäl skulle motivera en krigsmaterielexport för Sveriges del. Enligt min mening bör varken handelspolitiska eller sysselsättningspolitiska skäl få motivera en krigsmaterielexport. För tydlighetens skull — även om det kanske inte kan anses höra hemma i denna debatt — vill jag deklarera min principiella inställning. Den är, som kanske framgått av vad jag tidigare sagt, att Sverige inte skulle tillåta någon krigsmaterielexport över huvud taget. Ur många synvinklar vore det enklast och riktigast. Det skulle vara en moraliskt försvarlig och en praktiskt hanterlig väg. Jag grundar mitt ställningstagande på att vapenhandeln som sådan knappast kan ligga i linje med våra utrikespolitiska strävanden och enligt mitt förmenande heller inte är helt i konsekvens med vår neutralitetspolitik. Att vi hjälper till med upprustning i världen genom att tillföra mer krigsmateriel till de samlade vapenarsenalerna, som vi i andra sammanhang talar så hårt emot, är en annan inkonsekvens. För Sveriges del vore det en fördel att kunna agera internationellt för fred och nedrustning utan att ha belastningen av om än restriktiv så dock export av krigsmateriel. Om exportlicens av något skäl ändå beviljas bör självfallet principerna från 1956 gälla: ”att vägra licenser till stater, som för tillfället är invecklade i akuta internationella konflikter eller i vilka inbördeskrig är rådande eller där det internationella eller interna läget är så hotande, att fara för oroligheter eller krig föreligger”. Möjligt är att än klarare preciseringar behövs. Enligt min bedömning är den enda logiska handlingslinjen att då vägra licenser till tänkbara konfliktområden eller till länder där risk för konflikt föreligger. Också begreppet krigsmateriel bör i så fall utvidgas till att omfatta varor som kan tänkas få militär betydelse eller för militärt bruk användbara varor. Detta skulle ge möjlighet att vägra export som kan bli utrikespolitiskt känslig. I Västtyskland regleras varor ”som utan att vara klassificerade som vapen likväl kan komma till militär användning”. I Storbritannien gäller reglerna för ”varor som kan tänkas få militär betydelse”. Bl.a. exemplifieras det med transportfordon. Enligt min mening finns det ingen anledning för Sverige att vara mindre restriktivt när det gäller begreppet krigsmateriel än Västtyskland och Storbritannien.

Fru talman! Det som nu händer i Östpakistan är ännu en av de politiska konflikter och mänskliga tragedier i Asien som efterkrigstiden har varit så rik på. Den typ av militär lösning på sociala problem som Västpakistans ledare enligt vissa rapporter nu tycks vilja försöka har i andra länder många gånger komprometterats. Vår solidaritet med de människor som försvarar rätten att själva få bestämma sin framtid bör vi inte tveka att ge uttryck för. Också det bör sägas i dag när strider tycks pågå i Dacca och Östpakistan och de osäkra rapporterna därifrån ger grund för oro och medkänsla med dem som lider och förtrycks. en av principerna för vapenexport Till Pakistans regering ville alltså den svenska regeringen för en månad sedan sälja vapen. Till den krigsmakt, som i dag tycks bekämpa en överväldigande majoritet av människorna i östpakistan, var handelsministern beredd att medge vapenexport. I handelsdepartementets kommuniké av den 26 februari i år åberopar man de principer för vapenexporten som den dåvarande statsministern lade fast i riksdagen 1956. Dit hörde, enligt handelsdepartementets egna ord, att vapenexport inte kan medges länder ”i vilka inbördeskrig råder eller det interna läget är så hotande att fara för oroligheter eller krig föreligger”. Detta kan tyckas som en beskrivning av läget i Pakistan. Men statsrådet Feldt såg inga likheter och inga risker för en månad sedan. I kommunikén står det tvärtom: ”I fråga om leveransen till Pakistan finns det enligt regeringens bedömning inga sådana grunder för avslag”. I dag utvecklar handelsministern det temat i sitt interpellationssvar. När licensen beviljades fanns det, säger han, ”inga sådana underrättelser att utförsel kunde vägras utifrån dessa principer. Tvärtom hade utvecklingen i riktning mot införande av konstitutionellt styre i Pakistan fortgått planenligt”. De orden måste förvåna varje iakttagare av utvecklingen i Pakistan under 1971. Ingenting kunde alltså anas om det som sedan har hänt; det är handelsministerns mening i dag. Jag har därför gått till pressläggen för att i ett par stora tidningar i Stockholm, som troligen finns också på handelsdepartementet, se vad som där skrevs om Pakistan dagarna innan regeringen beslöt sälja vapen till det landet. De artiklarna ger sannerligen inte bilden av något ”förrädiskt lugn”, som fru Theorin antydde för en stund sedan. Svenska Dagbladet den 18 februari — rubriken är: ”Pakistans schism inne i farligt skede”. I artikeln visar man hur den västpakistanske ledaren Ali Bhuttos beslut att låta sitt parti bojkotta landets första folkvalda församling ”har fört Pakistan en tum från den punkt utan återvändo där de två provinserna måste skiljas för alltid”. Artikeln, som är från Times, diskuterar möjligheten av en uppgörelse. ”Men det anses hopplöst”, skriver man, ”att finna en sådan kompromiss”. I Dagens Nyheter dagen efter fanns en analys av Ingvar Oja. Ingressen lyder: ”Det enda som kan rädda Pakistan från hotande kaos är en kompromiss som ingen tror på.” I artikeln står det: ”Det är framförallt tre viktiga frågor som omöjliggör en kompromiss: skall de båda provinserna få styra sin egen ekonomi, hur ska man närma sig problemet Indien och hur blir det med utrikeshandeln?” Och Ojas slutsats i Dagens Nyheter är: ”En trolig utveckling är att armén marscherar in — eller rättare sagt stannar kvar”. I samma tidning den 23 februari finns ett telegram från UPI om att Pakistans president hade upplöst sin regering, vilket en del observatörer tolkat så att ”krigslagarna skärps som ett förspel till uppskjutandet av nationalförsamlingens öppnande.

Fru talman! Herr Ahlmark anser tydligen att hans frågor inte bara är inkvisitoriska utan också i hög grad fatala för regeringen, när han vill undersöka våra läsvanor. Nu må det vara allom tillåtet att läsa tidningar från den 18 februari fram till den 26 februari och på grundval av detta en av principerna för vapenexport dra slutsatser om vad som skall hända i ett land. De källor som vi hade till vårt förfogande var inte enbart ett antal tidningskorrespondenter. Det var den bedömning av den mera långsiktiga utvecklingen i Pakistan som utrikesledningen gjorde på grundval av rapporter från landet i fråga och på grundval av officiella uttalanden, gjorda av den pakistanska regeringen, presidenten och de båda partierna. För att nu vidga perspektivet en aning från det som sysselsätter herr Ahlmark vill jag säga att det för ett par år sedan i Pakistan uppstod en kris, som avlöste en orolig period. Men krisen var kort och oblodig, och den ledde till att ett tidigare styre ersattes med det nuvarande, dvs. den militärregering som suttit sedan 1968. Den regeringen gjorde någonting som ganska få militärregimer gör, nämligen möjliggjorde, arrangerade och kontrollerade, såvitt vi förstår, fullt demokratiska val. Det gjorde man i en bestämd avsikt: för att kunna avlösa det föråldrade korporativistiska styrelseskick som Pakistan länge hade lidit av och ersätta det med en modern parlamentarisk demokrati. Den regim som ledde detta är alltså den regim som nu är invecklad i ett tragiskt inbördeskrig.

Här säger herr Ahlmark någonting som jag absolut måste be honom verifiera, om vi nu skall förlänga den här debatten. Han sade att ”vi” visste — om det är herr Ahlmark och hans kompisar eller vilka ”vi” är, vet jag inte — att det fanns risk för att nationalförsamlingen inte skulle inkallas. Det visste han alltså redan den 25 eller 26 februari eller möjligen ännu tidigare. Någon sådan risk hade inte yppats. Däremot visste vi att det östpakistanska partiet och dess ledare skulle komma att ställa mycket långtgående krav vid de förhandlingar som skulle följa. Det vi inte kände till den 26 februari var att ledaren för det västpakistanska partiet skulle komma att vägra att resa till Dacca för att delta i parlamentets sammanträde. Det var nämligen det, herr Ahlmark, som utlöste presidentens beslut att då inte sammankalla nationalförsamlingen som skulle ha kommit att sakna representation av det ena av de två stora partierna. Vi kände inte till att detta skulle bli resultatet av presidentens bemödanden att få dessa två partier att samlas till förhandlingar.

Ty i och med att en diskussion uppstår i ett land om dess delande, brukar den situationen inte vara långt borta då ett väpnat kristillstånd inträder. Men det var den bristen i information som vi hade och som såvitt jag vet inte har återspeglats i någon av de artiklar som herr Ahlmark refererade. Han återger artiklar som jag också läst och som hela tiden pekar just på den lösning som presidenten sökte åstadkomma, nämligen en kompromiss mellan de båda parterna. Hur sannolik eller hur avlägsen denna kompromiss var, var omöjligt att bedöma innan de båda parterna träffats. Jag vill erinra om att vi efter den 26 februari hade en lång period — dvs. lång i detta sammanhang, åtminstone en vecka — när förhandlingar pågick och när svenska tidningar, samma kommentatorer som i februari utmålat situationen som mycket besvärlig, började skriva att en lösning låg inom räckhåll, det gjorde de två tre dagar innan inbördeskriget mer eller mindre bröt ut. Skulle vi lita på vad tidningskorrespondenter tycker ihop, tror jag att vi skulle hamna i en ännu besvärligare situation än den vi befinner oss i nu. Ty detta är en besvärlig hantering. Och här skall jag gå över till fru Theorins inlägg.

Jag kan bara säga att jag tycker att många av hennes synpunkter är intressanta. Jag kan tillägga att vi har anledning att begrunda principerna, metoderna och praxisen vid beviljandet av utförsellicenser för krigsmateriel från Sverige. Vi har ett betänkande liggande som tar upp några av frågorna i sammanhanget. Det är möjligt att denna affär aktualiserar en mera djupgående prövning av principer och praxis än vad utredningen gjort.

Hur ljusblå får man egentligen vara?

Men om man i utrikespolitiken ständigt utgår från de mest optimistiska uttalandena, som några av de inblandade parterna gör kan man komma fram till att nästan alla länder som är invecklade i kriser och ibland härjas av krig egentligen är paradis — eller åtminstone rätt idylliska. Men det måste väl ändå finnas en bakomliggande analys. Min fråga är därför: Hur kunde man komma till en så illusionistisk slutsats som man tydligen gjorde den 26 februari? Kjell-Olof Feldt säger att han hade ingen aning om att det fanns en risk för att parlamentet inte skulle inkallas. Han trodde den 26 februari att det var klart att parlamentet skulle samlas den 3 mars. I så fall har Kjell-Olof Feldt läst tidningarna oerhört dåligt. Ett UPI-telegram, som herr Feldt borde ha läst eftersom det stod tryckt i bl.a. Dagens Nyheter den 23 februari — tre dagar innan herr Feldt gav sitt tillstånd att flygplanen skulle exporteras — meddelade att Pakistans president Yahya Khan hade upplöst sin regering. I telegrammet hette det: ”Vissa politiska observatörer anser att beslutet kan innebära att krigslagarna skärps som ett förspel till uppskjutandet av nationalförsamlingens öppnande, som skulle ha ägt rum i Dacca i Östpakistan den 3 mars.” Det är alltså i ett UPI-telegram som denna bedömning görs. Den delades av andra experter. Kjell-Olof Feldt visste ingenting. Personligen kan han naturligtvis inte hålla reda på allting — jag förstår mycket väl att en handelsminister har mycket att göra i EEC-tider. Men det finns väl andra på departementet som läser tidningar och tar reda på sådana här saker? Kjell-Olof Feldt påstår att han inte hade någon aning om att ett av partierna skulle bojkotta nationalförsamlingen. Han undrar hur jag kunde veta det. Det är inget märkvärdigt alls — jag läste samma artikel i tidningen den 23 februari: ”Bhutto tillkännagav förra veckan att hans folkparti skulle bojkotta församlingen på grund av Östpakistans Awaniförbunds målsättning att sätta i gång ett sexpunktsprogram för självständighet.” Informationen fanns alltså i en tidning som utges här i staden och som jag trodde att regeringen läste. Man kan också fråga varför regeringen inte väntade över den 3 mars då nationalförsamlingen skulle sammankallas utan fattade beslutet några dagar före och därmed utsatte sig för den uppenbara risken att händelseutvecklingen omedelbart skulle dementera vad man hade sagt den 26 februari. Kjell-Olof Feldt svarar då att han säkerligen kan ragga upp någon tidning som säger att en lösning var inom räckhåll. Visst, det finns säkert en sådan möjlighet. Men om det finns väldigt pessimistiska kommentatorer — och de var faktiskt dominerande — och några mera lättsinniga, varför skall då regeringen gå på den lättsinniga linjen? Om det finns två expertbedömningar — för att nu vara älskvärd mot den lättsinniga linjen — är det då inte bäst att avvakta och se hur det går i stället för att utsätta sig för fataliteten att tvingas kasta om på detta sätt och göra två helt skiljaktiga politiska bedömningar av Pakistan med fyra dagars mellanrum? Jag vill fråga Kjell-Olof Feldt en annan sak. I en tidningsintervju den 27 februari i år i Svenska Dagbladet säger handelsministern enligt tidningen, att ”krigsmaterielleveranser pågår till såväl Indien som Pakistan. Det rör sig om artillerimateriel och mycket annat. En del av varorna är s.k. halvmilitära varor som kan användas för såväl civilt som militärt bruk, dvs. sprängämnen och liknande”. Är detta uttalande korrekt återgivet? Pågår i dag en sådan svensk vapenexport till Pakistan? Och i så fall: Är det rimligt mot bakgrunden av de informationer som just har getts oss i radio och TV — flyktingar som kommer in på indiskt område, en japansk nyhetssändning om att man har sett lik i havet, en indisk nyhetssändning i dag från PTI som säger att det är omfattande strider inte bara i Dacca utan också på andra håll? Pågår en vapenexport till den pakistanska armén? Jag vore glad att få ett svar av handelsministern här och nu.

Fru talman! Jag var rätt nöjd med svaret från Kjell-Olof Feldt, men jag kanske för herr Ahlmarks skull skall upprepa vad interpellationen handlade om och vad den mynnade ut i för fråga, eftersom jag fått en kanske oväntad hjälp av herr Ahlmark — om man nu skall uppfatta det som hjälp. Det var mot bakgrunden av händelserna i Pakistan jag den 2 mars ställde min fråga om regeringen ansåg att den export som då förekom av krigsmateriel stod i överensstämmelse med principerna för vapenexport. På det fick jag också ett svar av statsrådet Feldt och genom regeringens direkta handlande samma dag som interpellationen framställdes. Några timmar efteråt bestämde sig ju regeringen — och meddelade det till massmedia — att återta beslutet om beviljande av utförsellicens för de fyra SAAB-planen. med det kunde jag naturligtvis ha varit nöjd. Eftersom interpellationen var utformad som en principfråga tyckte jag dock att det fanns anledning att också peka något på principerna.

För herr Ahlmarks räkning vill jag bara upplysa om att jag inte talade om något lugnt läge i Pakistan. Mina informationskällor var enbart massmedia. Däremot refererade jag till ett tal av utrikesministern om vissa länder, där ett förrädiskt lugn kan råda men där det är fråga om ett instabilt modus vivendi, så att man när det gäller sådana länder alltid en av principerna för vapenexport riskerar att bryta mot principerna om förbud mot vapenexport till oroliga länder. Det var utgångspunkten för mitt resonemang om klarare riktlinjer för vapenexporten. Jag är helt nöjd med svaret från statsrådet Feldt.
Fru talman! Fru Theorin delar tydligen min lilla undran över vad herr Ahlmark har för syfte med sitt deltagande i den här debatten. Men nu har vi fått reda på det. Han drivs av en ambition att hjälpa utrikesledningen till bästa möjliga information, och han gnags av tvivel och undran över hur våra kanaler gentemot omvärlden ser ut. Vi uppskattar detta intresse för de problem som det innebär att i en snabbt föränderlig och orolig värld hålla sig orienterad om vad som sker. Men det hade varit mera praktiskt om herr Ahlmark hade kommit fram till den frågan mera direkt och kanske inte över så många andra krumbukter. Jag har försökt förklara hur vi samlar in material. Om herr Ahlmark hade lyssnat så hade han hört att det är långt ifrån bara officiella uttalanden av regeringschefer och andra politiker som vi tar reda på. Vi får också rapporter från våra ambassader — jag hoppas att inte herr Ahlmark begär att jag skall gå igenom hur vår utrikesförvaltning beter sig när den införskaffar information. Men att vi hade ett informationsunderlag långt vidare än de två tre tidningsartiklar som herr Ahlmark har citerat här i dag, det kan jag försäkra. Vad är det då som gör att det inte bara är att ta en tidningskommentators uppfattning för given och störta ut och fatta beslut på grundval av den, utan att vi måste ha flera informationer? De informationerna var — och det måste jag upprepa — inte av det slaget att vi kunde bryta mot den praxis vi då hade etablerat gentemot den pakistanska regimen. Det finns två skäl. Det ena är att vi även i denna verksamhet måste ha en viss konsekvens och långsiktighet i vårt handlande. När vi fattar ett beslut om att vägra utförsellicens och därmed s. a. s. officiellt, offentligt pekar ut landet i fråga som en oroshärd eller som en internationell säkerhetsrisk, måste vi vara säkra på vad vi gör, herr Ahlmark. Är det så svårt att förstå att den ansvariga utrikesledningen bör ha ett utomordentligt starkt underlag innan den gör någonting som otvivelaktigt innebär ett mot ett annat land riktat utrikespolitiskt ställningstagande? Detta är ju innebörden, och det gör att det i det här läget krävdes ytterligare informationer. Den andra frågan som är av intresse i sammanhanget gäller tidpunkten för beslutet — varför man inte kunde vänta till den 3 mars. Läget var ju det att denna affär hade diskuterats sedan länge. En delegation från det berörda landet befann sig här. Det var helt enkelt en fråga om huruvida en lång tids arbete skulle leda till resultat eller inte. Men dessutom — och det är här herr Ahlmark utnyttjar sina demagogiska talanger litet till övermått — de tål inte att spännas så hårt — när man gjorde gällande inte bara att jag sände i väg dessa plan utan att de mer eller mindre skulle komma störtande från skyn och ingripa i krigshändelserna, så är det att dramatisera ett händelseförlopp som aldrig kommer att ha ägt rum. Det är inte bara därför att planen aldrig kommer att sändas i väg, utan också därför att hade de flugits till Pakistan, så hade det tagit åtminstone ett år, enligt försiktiga uppskattningar, innan de över huvud taget hade kunnat användas i några operationer. Detta var nämligen plan som skulle användas för inflygning, inskolning av pakistanska piloter och för att pakistanska tekniker skulle lära sig service och annat som tillhör ett flygplan och som man måste lära sig för att sedan veta om man är intresserad av flygplanet i fortsättningen. Därför var det inget oroande ingrepp i krigshändelserna som skulle ligga på denna sida av 1972, utan det hade över huvud taget inte fått någon betydelse för krigshändelserna. Det gör att hela dramatiken i händelseförloppet blir ohyggligt överdriven, när nu herr Ahlmark försöker plocka några små politiska poänger ur den här historien. På den sista frågan har jag bara att svara att den export av krigsmateriel som har pågått till Pakistan har helt upphört genom beslut som har fattats av regeringen.

Fru talman! Först ett tack för det sista beskedet. Det är bra att höra att inga vapen nu tillåts exporteras till Pakistan. Det är bra att det blev sagt. Det betyder också att regeringen har förändrat sin politik, inte bara från den 26 februari utan också i förhållande till vissa andra uttalanden. Jag förstår att fru Theorin känner ett partipolitiskt behov av att säga att hon är helt nöjd med handelsministern. I sak är det obegripligt att hon är det, eftersom hennes egen bedömning i interpellationen inte alls stämmer med den bedömning som regeringen gjorde när den gav det här licenstillståndet den 26 februari. Nu handlar ju Kjell-Olof Feldts interpellationssvar i dag praktiskt taget uteslutande om bedömningen av och tidsschemat för händelserna i Pakistan. Därför är det fullt rimligt att jag granskar om framställningen stämmer med verkligheten. Herr Feldt skämtar om att jag tydligen vill hjälpa utrikesledningen att få informationer från utlandet. Ja, det är väldigt lätt gjort. Det är ju bara att säga: Läs tidningarna! Där gav man en helt annan bild av utvecklingen i Pakistan än den som handelsministern nu ger. Han säger då att han hade fått rapporter från ambassaderna. Jag måste säga att jag hoppas att det är felaktigt. Det vore verkligen oroande om den glättade bild som handelsministern har gett och fortfarande ger av läget den 26 februari i Pakistan skulle stämma överens med ambassadrapporter. Då är dessa rapporters kvalitet på den här punkten inte alltför hög. Kjell-Olof Feldt säger att han hade sett många fler artiklar än dem jag citerat. Men han har inte kunnat peka på en enda. Vilka artiklar, vilka seriösa skribenter sade att det inte förelåg något hot om inre oro och inbördeskrig i Pakistan under mars månad? Jag har visat att Yahya Khan upplöste sin regering, att Bhutto hotade att bojkotta nationalförsamlingen, att en rad analyser visade att läget var utomordentligt allvarligt. Men sedan säger handelsministern något som jag tycker är en underbar slutpunkt på den här diskussionen: Vi behöver konsekvens i vårt långsiktiga handlande i förhållande till andra länder. Ja, men det är ju just en av principerna för vapenexport detta som jag kritiserar, att här inte fanns någon som helst konsekvens i det långsiktiga handlandet. Den 26 februari säger man: Läget är lugnt och förblir troligen lugnt i Pakistan. Fyra dagar senare säger man motsatsen. Var finns där konsekvensen i vårt långsiktiga handlande gentemot Pakistan? Herr Feldt säger vidare som svar på min fråga varför man inte kunde vänta en stund och se om nationalförsamlingen verkligen skulle inkallas den 3 mars: Det spelade inte så stor roll, det skulle ta så lång tid att flyga in de här planen, ett år minst. Men då blir det ju ännu mer obegripligt att man forcerade det här beslutet. Man utsatte sig alltså för smäleken att ha gjort en fullständigt felaktig utrikespolitisk bedömning utan att ha vunnit något enda på det. Och jag tycker det är ledsamt att handelsministern inte kan säga, att nästa gång som regeringen har ett sådant här fall uppe till behandling kommer man att ta reda på fakta bättre än i fallet Pakistan.
Fru talman! Till herr Ahlmark vill jag bara säga att det kanske är en fördel om han till nästa gång han lägger sig i en interpellationsdebatt lär sig att läsa innantill. Att jag är partipolitiskt nöjd är en slutsats som herr Ahlmark själv får dra. Men om herr Ahlmark läser min interpellation förstår han varför jag förklarar mig nöjd. Jag frågar nämligen om regeringen anser ”att med den utveckling som händelserna tagit de senaste dagarna i Pakistan en export av krigsmateriel till detta land står i överensstämmelse med principerna för vapenexport”. Denna fråga ställde jag kl. 4 den 2 mars, och kl. 1/2 7 samma dag meddelade regeringen att man hade ändrat sitt beslut. Därmed kunde jag vara nöjd.
Fru talman! Jag skall fatta mig mycket kort. Det är tydligen så att herr Ahlmark anser att bara man läser tidningarna, då har man också underlaget för att driva utrikespolitik. Jag vet inte hur långt herr Ahlmark har hunnit i den där borgerliga rankinglistan på ministerposter som ni skall ta i kommande regeringar. Men om Ni blir utrikesminister, herr Ahlmark, så måste Ni faktiskt göra litet mer än läsa tidningarna, om Ni skall driva utrikespolitik. För det är en sak i det här som Era kommentarer konsekvent förbigår, nämligen att det som avgjorde situationen, det som dramatiskt förändrade den, var Rahmans beslut att proklamera Östpakistan som en självständig stat inom ramen för en federation. Det var en helt ny omständighet, och den underrättelsen var faktiskt det som avgjorde det ställningstagande som sedan kom. Så konsekvensen i det långsiktiga handlandet! Vad det var fråga om var att byta politik. Vi hade accepterat utförsel av krigsmateriel till Pakistan. Vad det gällde att ta ställning till var: Skulle vi bryta med den politiken? Det kräver att man har ett ordentligt underlag för beslutet. Att sedan händelseutvecklingen gick så snabbt att mellan dessa två beslut förflöt mindre tid än en vecka är jag den förste att beklaga. Men det är ett resultat av händelserna i Pakistan och icke av någonting som vi kunde påverka här hemma. Med de omsorger herr Ahlmark har om min läsförmåga, om utrikesledningens informationsmöjligheter osv. hade det varit klädsamt, om han åtminstone hade erkänt att det här var en svår utrikespolitisk bedömning, där man inte enbart kan säga att man på grundval av tidningskorrespondenters bedömningar kan fatta beslut. kan herr Ahlmark inte erinra sig några situationer där tidningarna har felbedömt läget, och där det senare har visat sig att de har fel? Jag vill påstå att deras bedömning av läget i Pakistan bara för två veckor sedan var ganska långt ifrån den verklighet som sedan uppenbarades i blodiga konflikter på Daccas gator.
Fru talman! Det blir mer och mer fantastiskt för varje gång som handelsministern går upp i talarstolen. Nu börjar han plötsligt mästra tidningarna för att de så ofta kommer med felaktiga rapporter. Detta gör han efter en debatt som klart visat att en rad tidningsartiklar i Stockholmspressen under februari 1971 på punkt efter punkt hade rätt, och att den utrikespolitiska bedömning som regeringen gjorde var totalt fel! Att i det läget gå upp och ta sig ton mot tidningarna är onekligen ett uttryck för ett politiskt mod, som jag i någon mån beundrar. Sedan frågade herr Feldt: Räcker det verkligen för en utrikesminister att bara läsa tidningarna? Nej, det gör det inte. Men det vore bra om man också läste tidningarna. Hade man gjort det i det här fallet, så hade man inte råkat ut för den fatala felbedömning som handelsministern nu har gjort.

Herr talman! I 'den internationella bilden av konflikter och spänningar intar förhållandet mellan supermakterna alltjämt en central plats. Detta förhållande präglas av en ömsesidig misstro och osäkerhet om motpartens avsikter. Vardera sidan synes hysa en ökad fruktan för att den andra strävar att förändra de globala styrkeförhållandena. Samtidigt förefaller både Förenta staterna och Sovjetunionen angelägna om att förebygga en direkt konfrontation med militära maktmedel. Enligt både Washingtons och Moskvas bedömning utgör Mellersta Östern den del av världen, där risken för en sammanstötning mellan supermakterna framstår som särskilt allvarlig. Supermakterna söker därför påverka de stater i området, som står dem nära, att visa tillräcklig moderation för att en lösning av de mångåriga konfliktfrågorna skall visa sig möjlig. Den senaste tidens utveckling har medfört vissa framsteg i denna riktning. Ett faktiskt eldupphör råder alltjämt utmed Suezkanalen. FN:s generalsekreterares representant, ambassadör Jarring, fortsätter att spela en central roll i ansträngningarna att genomföra säkerhetsrådets resolution från november 1967. Huvudparterna i konflikten har förklarat sig godta resolutionen, men svåra motsättningar råder rörande sättet för dess genomförande. Från arabländernas sida kräver man i första hand total utrymning av ockuperade områden. Förenade arabrepubliken har som svar på en hänvändelse från ambassadör Jarring i princip åtagit sig att ingå ett fredsavtal med Israel. På israelisk sida understryker man nödvändigheten av en uppgörelse som tillförsäkrar landet säkra och erkända gränser. Härtill kommer bl.a. också svårigheterna att lösa det invecklade och tragiska palestinska flyktingproblemet. Förenta staternas och Sovjetunionens intressen berörs också av utvecklingen i Indokina. I första hand har dock den senaste tidens händelser ökat farhågorna för skärpta motsättningar mellan USA och Kina. Förenta staterna spelar den mest aktiva rollen i detta skeende. De lämnar inte endast en omfattande militär och ekonomisk hjälp till sina bundsförvanter utan sätter därutöver in betydande egna flygoch markstridskrafter. Visserligen har de amerikanska stridskrafterna i Sydvietnam numerärt reducerats som ett led i den s.k. vietnamiseringspoli 4 tiken. Men materielinsatserna är alltjämt utomordentligt stora och stridshandlingarna har under amerikansk medverkan vidgats till nya områden. Formellt har man därvid bl.a. hänvisat till tidigare kränkningar av Cambodjas och Laos” neutralitet. I praktiken har invasionerna av dessa länder utomordentligt olyckliga följder. De drar in allt fler människor i krigets lidanden och försvårar en lösning av konflikten. Spridningen av kriget är en ny påminnelse om hur stormakters intressen kan åsidosätta små staters integritet. Saigonregeringen hotade för någon tid sedan med invasion även av nordvietnamesiskt område. Särskilt oroande var att den amerikanska regeringen inte tog avstånd från dessa uttalanden. President Nixon förklarade visserligen att amerikanska markstridskrafter inte skulle insättas mot Nordvietnam, men han uteslöt inte uttryckligen flygstöd till sydvietnamesiska operationer norrut. En sådan ytterligare upptrappning av kriget skulle beröra de två kommunistiska stormakternas vitala intressen. Sovjetunionen och Kina har hittills levererat vapen och annan materiel till USA:s motståndare men ej engagerat egna stridskrafter. För Kina kan ett direkt hot mot Nordvietnam aktualisera ett aktivt ingripande i konflikten. Det vore farligt att som propaganda avfärda de varningar i denna riktning som utgått från Peking. Saigontruppernas motgångar i Laos kan göra perspektivet mindre aktuellt men samtidigt minska genomförbarheten av vietnamiseringspolitiken. En politisk lösning av konflikten i Indokina har länge framstått som den enda möjliga. Men det är svårt att se, hur några framsteg i riktning mot en sådan lösning skall kunna göras, medan stridsaktiviteten trappas upp. Samtidigt som supermakterna bevakar varandra i konfliktladdade delar av världen pröver de möjligheterna att ömsesidigt begränsa sina rustningar. Huvudintresset knytes därvid till de s.k. SALT-förhandlingarna om begränsningar av de strategiska kärnvapensystemen. Ännu efter 1 1/2 år tycks inga egentliga framsteg ha åstadkommits i dessa förhandlingar. Nya typer av kärnvapensystem tillkommer och de existerande görs än mer effektiva. Man tycks främst diskutera en kvantitativ begränsning av s.k. strategiska kärnvapenbärare, dvs. huvudsakligen interkontinentala robotar och antirobotar. Effekten därav kan emellertid bli att rustningarna än mer än hittills inriktas på en kvalitativ utveckling av redan befintliga kärnvapen med ökad upprustning som följd. En sådan utveckling skulle försvåras genom ett förbud mot underjordiska kärnvapenprov. Vi har framfört krav på ett dylikt förbud. Det vore en rimlig motprestation från kärnvapenstaternas sida, sedan andra stater undertecknat fördraget mot spridning av kärnvapen. Även i frågan om ett förbud mot utprovning, tillverkning och lagring av såväl biologiska som kemiska vapen försöker vi få fram kompromissförslag för att bryta det låsta läget. Situationen på nedrustningsområdet ger inte anledning till optimism. Nedrustningskonferensen i Genéve har att i höst avlägga räkenskap inför FN för resultaten av tio års arbete. Om inte supermakterna vill medverka till att överenskommelse träffas under nu pågående Genévesession om dessa av FN prioriterade nedrustningsåtgärder, kommer besvikelse här över att prägla FN-debatten i höst. Supermakterna gjorde en mycket begränsad eftergift genom det avtal om förbud mot vissa militära installationer på havsbottnen, som ett drygt sextiotal stater, däribland Sverige, undertecknade i februari i år. En proposition med förslag om dess ratifikation kommer i dagarna att tillställas riksdagen. Medan förhållandet mellan Förenta staterna och Sovjetunionen inte undergått någon förbättring under senare tid, har utvecklingen i Europa under det gångna året varit mer hoppingivande. Avspänningssträvandena har kommit till synes i en rad olika sammanhang. I förra årets utrikesdebatt uttalade regeringen sitt stöd för den nya västtyska regeringens försök att normalisera förhållandet till Östeuropa. Vi betonade att dess kurs vittnade om politisk handlingskraft och klart verklighetssinne. Det finns skäl att upprepa detta i dag. Det gångna året har medfört två händelser av utomordentlig betydelse för Europa, nämligen undertecknandet av fördragen mellan Förbundsrepubliken Tyskland och Sovjetunionen respektive Polen. Härigenom har en väg anvisats bort från en kvartssekellång fastlåsning av det europeiska läget. Denna väg kan leda fram till avspänning och samarbete mellan Europas länder. I Moskvaavtalet den 12 augusti 1970 mellan Sovjetunionen och Förbundsrepubliken förpliktar sig parterna att respektera de europeiska staternas territoriella integritet. Dessutom avstår man från territoriella anspråk och betraktar Europas nuvarande gränser, inklusive Oder-Neisselinjen och gränsen mellan de båda tyska staterna, som okränkbara. I Warszawaavtalet den 7 december 1970 fastställer Förbundsrepubliken och Polen Oder-Neisselinjen som Polens västgräns. Därmed har Förbundsrepubliken direkt avstått från alla anspråk på områden, som fram till 1945 var tyska och i dag är polska. Genom en ratificering av de båda fördragen avlägsnas ett farligt tvisteämne i Europas mitt. Det tredje elementet i den västtyska regeringens avspänningspolitik är de direkta kontakterna med Tyska demokratiska republiken. Under det senaste året har möten ägt rum mellan de båda staternas regeringschefer. Motsättningarna är emellertid stora. Östtyskland kräver ett fördrag på folkrättslig grundval. Förbundskansler Brandt talar om två stater som tillhör samma nation. Förhållandena dem emellan måste enligt honom vara av speciell natur. Förbundsrepubliken har deklarerat att en överenskommelse i Berlin frågan är en förutsättning för att förbundsdagen i Bonn skall ratificera avtalen med Sovjetunionen och Polen. Därmed är vi inne på ett fjärde element i avspänningspolitiken i Europa, nämligen förhandlingarna om Berlin mellan de tre västallierade och Sovjetunionen. Dessa förhandlingar är uppenbarligen mycket invecklade. Huvudproblemet är att förena Tyska demokratiska republikens och Sovjetunionens uppfattning att Västberlin är en speciell politisk enhet med Förbundsrepublikens krav på att Västberlins särskilda relationer med Bonn måste säkerställas. Vi hoppas självfallet, att den positiva utvecklingen i Tysklandsfrågan skall fortsätta. För egen del måste vi undvika att göra något som kan negativt påverka dessa strävanden efter avspänning. I frågan om inkallandet av en europeisk säkerhetskonferens har bilaterala kontakter fortsatt under det gångna året. Svenska regeringen stöder planerna på en sådan konferens, förutsatt att den kan antas ge några väsentliga resultat. Detta förutsätter i sin tur att den föregåtts av noggranna förberedelser med deltagande av alla stater, som har betydelse för Europas säkerhet, inklusive USA och Canada. NATO-staterna ställde sig vid ett möte i maj 1970 i Rom välvilliga till konferenstanken, under förutsättning att man kunde notera framsteg i de olika kontakterna med öst. Vid ett nytt möte i december i Bryssel krävde man i anslutning till Moskvaavtalets undertecknande därutöver resultat i överläggningarna om Berlin. Warszawapaktstaterna å sin sida hävdar, att förutsättningar redan föreligger för inkallandet av en konferens. Det är osäkert, om en konferens kan komma till stånd i år. Frågan är i sista hand beroende av förhållandet mellan Förenta staterna och Sovjetunionen. En uppgörelse rörande Berlin skulle öppna vägen för en ratificering av de tyska fördragen och sannolikt även för en europeisk säkerhetskonferens. Det är därför av största vikt att Berlinproblemet så snart som möjligt får en tillfredsställande lösning. Sveriges utrikespolitiska målsättningar kommer till uttryck i våra strävanden på det nordiska planet, det europeiska planet och FN-planet. Regeringen har nyligen till riksdagen avlåtit proposition om revision av 1962 års nordiska samarbetsöverenskommelse, det s.k. Helsingforsavtalet. Den väsentligaste nyheten häri är tillkomsten av ett nordiskt ministerråd med behörighet för hela samarbetsområdet. Med hänsyn till den omfattning och betydelse som det nordiska samarbetet fått har behov framkommit av en samarbetsorganisation genom vilken frågor som berör olika områden kan behandlas på regeringsplanet i en fastare form än hittills. Överenskommelsen om ministerrådet kan sedan kompletteras med avtal för olika specialområden. Ett sådant avtal för kulturområdet har redan undertecknats och kommer att föreläggas riksdagen för godkännande under vårsessionen. Frågan om en nordisk transportöverenskommelse, varom det föreligger en rekommendation från Nordiska rådet, kommer att aktualiseras inom en nära framtid. Genom sådana avtal räknar vi med ännu bättre förutsättningar för det nordiska samarbetet. På det europeiska planet tilldrar sig frågan om Sveriges förbindelser med den gemensamma marknaden särskilt intresse. En redogörelse härför kommer att lämnas av handelsministern. Vår förhoppning har alltid varit att Förenta nationerna skall bli en i verklig mening universell sammanslutning och därigenom få större tyngd och bättre möjligheter att fylla sina uppgifter. I höstas uppnåddes för första gången majoritet i generalförsamlingen för att regeringen i Peking äntligen skall få inta Kinas plats i FN. Vi hoppas att Folkrepubliken Kina snarast skall beredas tillfälle att delta i FN-arbetet. Först då kan FN bli ett forum för meningsfulla diskussioner om fred och säkerhet i Asien. FN:s roll som fredsfaktor skulle också stärkas om förhandlingarna i Tysklandsfrågan leder till att det tyska folket blir företrätt i världsorganisationen. Sverige har nu blivit medlem i FN:s särskilda kolonialkommitté. Detta medlemskap ålägger oss ett särskilt ansvar, när det gäller debatter och beslut i frågor som berör södra Afrika. Här är positionerna låsta på ett sätt som kan inge känslor av vanmakt. De afrikanska statschefernas förhandlingsinvit genom 1969 års Lusakamanifest har trots säkerhetsrådets allt starkare varningar inte fått något gensvar hos de styrande i Pretoria, Salisbury och Lissabon. Detta har försvårat tillkomsten i FN av resolutioner om vilka en stor majoritet medlemsstater skulle kunna enas. FN:s agerande i södra Afrika måste sikta till att utan att avvika från de principer som stadgan och folkrätten uppdrar söka hjälpa de förtryckta befolkningsmajoriteterna. Samtidigt gäller det att visa minoritetsregimerna hur isolerade de står, när de framhärdar i en politik som direkt kolliderar med grundläggande krav på mänskliga rättigheter. FN:s 25:e generalförsamling bekräftade tyngdpunktsförskjutningen i organisationens roll från den egentliga politiska sfären till det växande antal områden, där den snabba utvecklingen inom vetenskap, teknik och kommunikationer skapat nya möjligheter och nya problem. Det gäller att tillse att frukterna av den nya tekniken kommer alla till godo på lika villkor. Vi måste undvika en utveckling där ett fåtal stater i kraft av sin tekniska och ekonomiska potential tillskansar sig en monopolställning och härigenom försätter de övriga i en ny form av kolonialt beroende med växande klyftor som följd. Varje stat måste ges möjlighet att själv spela en roll i frågor som blir av alltmer avgörande betydelse för alla, oavsett utvecklingsgrad. Sverige har konsekvent hävdat, att detta mål kan uppnås genom ökad internationalisering av verksamheten på dessa områden. Det är angeläget att nu stärka FN:s roll för ett samfällt utnyttjande av den nya teknikens möjligheter. Som exempel på områden för sådan samverkan kan nämnas utnyttjandet av direktsändande kommunikationssatelliter, användandet av kärnexplosioner för fredligt bruk samt tillgodogörandet av havsbottnens rikedomar. Sverige är värdland för 1972 års FN-konferens om den mänskliga miljön. Vi hoppas att konferensen skall komma fram till åtgärder mot miljöförstöringen. Syftet är också att urskilja och inbördes prioritera de uppgifter på miljöområdet som det är mest angeläget att lösa genom internationella insatser samt att dra upp riktlinjer för hur detta arbete skall bedrivas. Sverige vill bidra till att stärka och utveckla den internationella rättsordningen. Alla internationella problem kan naturligtvis inte lösas genom att man uppställer lagregler. På många viktiga områden är emellertid existensen av entydiga rättsliga regler för umgänget mellan stater och folk ägnad att minska riskerna för motsättningar och att underlätta lösningen av uppkomna tvister. Särskilt för små stater, som inte kan förlita sig på ekonomisk eller militär styrka, är det av vikt att detta umgänge grundas på gemensamma regler, att rättssystemet utvecklas och respekteras. Det har ibland hävdats att de folkrättsliga reglerna utvecklats under starkt inflytande av de dominerande västliga staterna och inte tagit tillbörlig hänsyn till de nya staternas intressen. Något har det väl legat i denna kritik. Stora och viktiga delar av den centrala folkrätten har dock numera kodifierats och samtidigt moderniserats under medverkan av alla FN:s medlemsstater. Vi har sålunda fått moderna regelkomplex rörande havsrätt, rymdrätt, diplomatiska och konsulära förbindelser och — nyligen — traktaträtten. Efterkrigstidens arbete på att utveckla internationella normer rörande mänskliga rättigheter har gett betydande vinningar på ett område som tidigare hänförts till kategorien inre angelägenheter. Sverige har genom åren sökt bidra till det tidskrävande internationella arbetet på rättsområdet. Vid FN:s 2S-årsjubileum antogs enhälligt en deklaration, som bl.a. syftar till att utveckla och precisera vissa regler i FN-stadgan om förbud mot våld och intervention. Vi hyser inte någon övertro på deklarationer som skydd mot våld. Men man bör inte underskatta den inverkan på staternas beteende som gemensamt utarbetade normer kan få även när det gäller våldsanvändning. Detta gäller också de normer som syftar till att i möjligaste mån humanisera krigföringen. En översyn och komplettering av reglerna på detta område kommer inom kort att påbörjas. Ingen föreställer sig att dessa regler kan göra krig ”humana” eller att reglerna alltid respekteras. Men deras praktiska betydelse skall inte underskattas. Vi kommer, som jag förut sade, att aktivt delta i FN:s och Internationella Röda kors-kommitténs ansträngningar att effektivisera och modernisera reglerna på detta område. Modern krigföring har visat behovet av nya regler, främst för att ge ökat skydd åt civilbefolkningen. Vårt konsekventa stöd åt utveckling och förstärkande av den internationella rättsordningen förpliktar oss att själva efterleva denna ordning. Enligt allmänt accepterade folkrättsliga regler är vi exempelvis förpliktade att tillse att officiella representanter för främmande stater här i landet behandlas med tillbörlig aktning och att angrepp mot deras person, frihet och värdighet förhindras. Vi har vidare särskild skyldighet att skydda utländska beskickningar och konsulat mot kränkningar. Utländska representanter utgör en kommunikationskanal mellan sina regeringar och värdlandets regering. Alla länder är överens om att sådana kanaler är praktiska och måste skyddas, så länge man alls vill tala med varandra, Kränkande handlingar mot utländska representationer är ovärdiga vårt land med dess rättstraditioner och demokratiska ideal. Under senare tid har kränkningarna mot utländska officiella representanter i vissa fall stegrats till allvarliga våldshandlingar. Även smärre grupper av utländska medborgare har deltagit i sådana aktioner mot officiella representanter för de länder, varifrån de själva kommit. Regeringen kommer inte att tolerera sådana lagbrott. Liksom myndigheterna gör allt som står i deras makt att skydda utländska officiella representanter och organ mot övergrepp, kommer våldshandlingar mot dem att beivras enligt svensk lag. Herr talman! Den svenska utrikespolitikens mål är att tjäna både våra egna och omvärldens grundläggande intressen inom ramen för våra moraliska och rättsliga förpliktelser. Regeringens förhoppning är att riksdagen liksom hittills skall ge sitt stöd åt de huvudprinciper, som är vägledande för svensk utrikespolitik.